Fru talman! Hillevi Larsson har frågat mig vad jag gör för att skydda uppfinnare mot patentintrång. Uppfinningar är viktiga för företagande, jobb och tillväxt. Sverige är ett uppfinnarland med topprankning vid internationella jämförelser. Regeringen har tagit en rad initiativ på patenträttsområdet för att ytterligare förbättra förutsättningarna för våra uppfinnare och entreprenörer. En utredning har tillsatts som ska föreslå en ny och enklare patentlagstiftning. Utredaren ska samtidigt kartlägga och analysera tillämpningen av patentlagens straffbestämmelse. Åklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm och poliser i storstadsregionerna har utbildats och avdelats särskilt för att ingripa mot immaterialrättsintrång. På regeringens förslag har även nya civilrättsliga sanktionsbestämmelser införts som ger patenthavare möjlighet att ingripa innan ett intrång begås eller att få fram mer information om ett intrång. Ett reellt patentskydd kräver också tillgång till en rättssäker och effektiv domstolsprövning. Regeringen verkar för att domstolsprocesser om patent ska bli enklare, billigare och mer rättssäkra, både på europeisk nivå och nationellt. Sverige är därför drivande vid inrättandet av den enhetliga patentdomstolen. Ett förslag har också remitterats om en ny särskild domstol som syftar till att stärka processen nationellt.
Fru talman! Detta är en helt avgörande fråga för Sveriges framtid - det handlar om hela det svenska välståndet. Mycket av vårt välstånd bygger på uppfinningar som gjordes för 75-150 år sedan, men på senare år har det inte uppstått några nya stora industriföretag. Det beror på att de bästa uppfinningarna stjäls och flyttas utomlands. Processen för att göra detta innebär att man ger sig direkt på den enskilda uppfinnaren. Det finns ett uttryck som heter kill the inventor, och det är inte taget ur luften. Tyvärr slutar processen i en del fall med att uppfinnaren tar livet av sig. När uppfinnaren försöker försvara sitt patent, som stjäls av stora multinationella företag, startas Kafkaliknande processer som slutar med att uppfinnaren ruineras eller tar livet av sig. För företagen handlar det ofta om att dra ut på processen så länge det går. De vet att när uppfinnaren är utblottad är processen slut, och då måste uppfinnaren också betala för motpartens rättegångskostnader. Även om det kanske finns en liten chans att vinna kan man inte driva processen vidare när man inte har några pengar kvar. Denna situation är ett brott både mot enskilda uppfinnare och mot oss alla, eftersom vi förlorar uppfinningar som skulle kunna leda till tusentals jobb och stora intäkter till den svenska välfärden. Det som krävs för att komma åt detta är främst att lagen börjar tillämpas. I patentlagen finns det möjlighet att utdöma upp till två års fängelse för patentintrång, men lagen tillämpas inte. Under de senaste decennierna har bara ett enda åtal väckts, och det finns ingen fällande dom. Något som är allvarligt är att Ekobrottsmyndigheten har ett direkt uppdrag att inte väcka allmänt åtal i de här fallen. Man ska alltså inte skydda enskilda uppfinnare, utan det ska bara vara allmänna åtal. Ekobrottsmyndigheten borde dock göra något, eftersom alternativet för uppfinnarna är en civilrättslig process som leder till ekonomisk ruin och till att de förlorar sina patent. Man borde väcka åtal även om det är enskilda fall. Dessa fall borde dessutom anses vara allmänna eftersom det här, med tanke på vad det innebär när uppfinningarna flyttar utomlands, är ett hot mot hela patenträtten och hela den svenska välfärden. Vi måste få till någon form av patentförsäkring där uppfinnaren försäkras mot processkostnaderna i de civilrättsliga rättegångarna. För pengarna tar slut väldigt snabbt, och uppfinnaren får pantsätta sitt hus och blir ruinerad och skuldsatt i slutändan. Om det fanns en ordentlig patentförsäkring skulle dock fler våga ta en konflikt. Många vågar inte ta en konflikt med företagen, för de vet att det slutar med ekonomisk ruin. Om man hade en försäkring där man kan få hjälp med rättegångskostnader skulle fler processer kunna fullföljas till the bitter end. Det behövs också en statlig fond som försvarar patent. Detta skulle innebära att företagen får en statlig myndighet som motpart, och det tror jag skulle vara avskräckande.
Fru talman! Hillevi Larsson och jag är helt överens om att uppfinningar är viktiga för ekonomin och att det gäller att kunna kommersialisera dem. Låt mig börja med att säga att vi ska utgå från Global Innovation Index, där Sverige varje år de senaste fyra åren har rankats som ett av världens mest innovationsbefrämjande länder. Det är bara Schweiz som rankas högre, så vi ligger väldigt bra till. Det finns säkert en och annan uppfinnare som far väldigt illa, men det gäller inte alla även om problematiken finns där. Det är en uppförsbacke att skaffa ett patent, och vi jobbar för att hitta bättre regler och för att det ska vara möjligt att skydda patent. Man kan säga att patent är en tidsmässig garanti för att en produkt skyddas, och under den tiden har man möjlighet att kommersialisera produkten själv. Det är otroligt viktigt att detta fungerar. När det gäller patentlagen och dess bestämmelser frågar interpellanten varför vi inte ser några åtal och varför straffbestämmelsen inte tillämpas. Mitt svar är att regeringen har tillsatt en utredning som arbetar med just detta. I mål om patentintrång är det normalt enskilda som tvistar med hjälp av ombud, och målen handläggs i en civilprocess. Den som har gjort patentintrång kan också dömas till böter eller fängelse, men det ser vi alltså ganska sällan. En förutsättning för att en åklagare ska väcka åtal är att målsäganden gör anmälan och att åtal är påkallat ur allmän synpunkt. För regeringen är det viktigt att straffbestämmelsen är tydlig och att åtal väcks när det är motiverat. För att öka kunskapen om hur situationen ser ut har vi alltså tillsatt en utredning, och den beräknas komma med svar och förslag under våren. Det är också viktigt att reda ut på vilket sätt man använder regelverket och var flaskhalsarna finns. Vi är alldeles överens om att reglerna ska vara otvetydiga. Däremot är jag mycket tveksam till de tankar som Hillevi Larsson har om patentförsäkring och annat. Ett statligt insteg mellan två parter på marknaden är inte alltid bra. Det är möjligt - och jag tror att det är så - att man skulle behöva någon typ av försäkring. Men det är upp till försäkringsbolagen att utforma den typen av skyddsnät för aktörerna. Det är naturligtvis något som bör eftersträvas. Men det är inte staten som ska gå in och ställa sig på en sida, förorda en uppfinning eller göra en satsning, utan det måste bli kommersiellt gångbart. Därför är det viktigt att staten inte i onödan går in på det här området. Vi tror inte på detaljreglering här, utan tvärtom behöver försäkringsbolagen arbeta mer envetet. Det är viktigt att se att det ofta handlar om två parter, även om de kan vara nog så olika. Det är det man ofta får beskrivet i berättelser om hur enskilda uppfinnare har kämpat mot stora aktörer, med svårigheterna i detta. Likväl är det två kommersiella parter, och det är väl lite grann det vi måste inse.
Fru talman! Problemet är att man inte pratar om huvudproblemet. Man pratar om att patentlagen ska bli enklare och att det ska bli lite lättare på alla möjliga sätt. Men huvudproblemet är att uppfinnarna inte har de ekonomiska resurserna att försvara sina uppfinningar när motparten är ett stort, rikt företag. Det är huvudproblemet. Det är det som leder till att uppfinningarna försvinner ur landet. Det är helt sant att vi har ett bra innovationsklimat och har många uppfinnare i förhållande till folkmängden. Vi är ju ett av världens absolut mest kreativa länder. Problemet är nästa steg, när uppfinningen är färdig, när det finns en klar uppfinning som skulle kunna leda till arbetstillfällen här. Då stjäls uppfinningen och leder till arbetstillfällen i andra länder i stället och framför allt till jättevinster för multinationella företag som inte ens har betalat uppfinnaren för patentet. Om vi bara kunde börja tillämpa patentlagen, den lag som ändå finns i dag, skulle mycket vara vunnet. Det handlar om att se till att man väcker allmänt åtal. Skillnaden mot en civilrättslig process är att uppfinnaren inte behöver förlora allt han eller hon äger och bli ruinerad på kuppen, utan då är det det allmänna som driver målet. Ekobrottsmyndigheten borde göra det. Det har tillsatts två åklagare för att komma till rätta med immaterialrättsliga brott. Men de har inget uppdrag att försvara patenträtten, och de har ingen speciell kunskap om patenträtten heller. Framför allt resulterar det inte i brottmål och allmänt åtal. Lagen tillämpas inte. Det är egentligen ganska ointressant vilka regler man har kring civilrättsliga processer. Konsekvensen blir ändå densamma, att uppfinnaren förlorar allt. Det får dessutom en avskräckande effekt på andra uppfinnare när det gäller att våga försvara sina patent. Det händer att företag stjäl patent redan innan de har trätt i kraft, eftersom de vet att det är helt riskfritt. De behöver inte vara rädda för något över huvud taget. Det är väldigt allvarligt att vi här har så grov ekonomisk brottslighet som man inte gör något alls åt. Det handlar om de Kafkaliknande processer som dras ut i åratal och som leder till ekonomisk ruin, men det handlar faktiskt också om rena hot. Det har förekommit misshandel, där man går hur långt som helst för att driva uppfinnaren och hans familj till att ge upp kampen. Det viktiga här är tillämpa lagen som den är skriven. Det görs inte i dag. Ge Ekobrottsmyndigheten ett tydligt uppdrag att bekämpa den här typen av brott! Det kan inte anses vara bara ett brott mot enskilda, utan detta är brott mot det allmänna. Även om det är brott mot enskilda finns det väl ingen anledning att göra ingenting. Justitieministern har själv sagt att några av de värsta brotten är just de som drabbar enskilda. Det räcker med att lyssna på uttrycket "kill the inventor". Det är uppfinnare som drivs till självmord efter åratal av tortyr från de här företagen utan att få upprättelse. Det är egentligen en skandal att detta får ske. Det är inga enskilda fall, utan det är ett mycket vanligt tillvägagångssätt. Det är klart att alla uppfinnare inte drabbas, men de uppfinnare som kommer med de bästa uppfinningarna, som är högst värderade och skulle kunna ge mest intäkter och arbetstillfällen till Sverige är de som företagen ger sig på, för det är där de stora pengarna finns. Det borde vara extra viktigt för staten att ingripa i de fallen.
Fru talman! Lite grann skulle jag vilja säga att Hillevi Larsson har formulerat interpellationen fel, för du vill uppenbarligen inte diskutera patentlagstiftningen och hur man skydda uppfinnare mot patentintrång. Men det är den frågan som är ställd, och det är den frågan som jag svarar på. Det handlar naturligtvis också om uppfinnares ekonomiska möjligheter och möjligheten att kommersialisera sådant som man har uppfunnit, har sett eller vill utveckla, vilket är en lång och besvärlig resa som kräver stora ekonomiska resurser. Men det är faktiskt en annan fråga. Där finns det också mycket att göra. När det gäller att skydda uppfinningar mot patentintrång och att använda patentlagstiftningen och säkerställa att den fungerar har vi, precis som jag sade tidigare, börjat ett arbete. Det finns en utredning som ska titta på varför vi får så få ärenden, hur man kan förbättra regelverket och hur de olika skeendena ser ut, för inget fall är ju likt det andra. Under våren kommer vi att få svar från en utredare som förhoppningsvis rättar till eventuella snedsitsar och gör detta ännu bättre. Ekobrottsmyndigheten har viktiga uppgifter. Men jag vill gärna understryka att när det handlar om den här typen av frågor är det framför allt den internationella åklagarkammaren som är inblandad. Det är den som har huvudansvaret i de här ärendena. Där finns den nationella gruppen mot immaterialrättsintrång, och där finns också åklagare som har utbildats och avdelats särskilt för utredningar om patentintrång. Om det finns en koppling mellan ett intrång och annan brottslighet kan man i det enskilda fallet göra gemensam sak, till exempel med åklagare från Ekobrottsmyndigheten - så är det inte i alla ärenden. Ansvaret ligger dock alltid hos internationella åklagarkammaren. Men det viktiga är förstås inte den organisatoriska frågan utan att det finns ett team som är specialiserat på immaterialrätt, och jag menar att det finns. För den enskilde uppfinnaren är det nödvändigt att ganska tidigt skaffa sig ett ombud och få den hjälp som man behöver både för att säkerställa sitt patent och för att säkerställa att man kan arbeta enligt lagens regler. Det är ingen svensk uppfinning att vi har regler på det här området, så det hjälper inte att det är internationella företag som försöker komma åt produkter eller innovationer olagligt. Det finns internationella regler och avtal på det här området, precis som på andra. Det drivs också ett intensivt arbete på EU-nivå för att säkerställa enhetliga patent, för att säkerställa att vi har domstolsprocesser som fungerar och för att se till att det är ordning på detta, som naturligtvis lite grann är hjärtat i marknadsekonomin och i ekonomins utveckling. Jag tycker att det är viktigt med de frågor som interpellanten ställer. Men jag har i vart fall inte förberett mig på den fråga som Hillevi Larsson gärna vill diskutera, nämligen ekonomin för enskilda uppfinnare, utan jag har tvärtom tittat på lagstiftningen och de processer som måste fås att fungera. Där menar jag att vi har kommit en bit på väg, men det finns alltid mer att göra. Sverige är rankat som tvåa när det gäller att vara innovationsbefrämjande. Det är bara Schweiz som anses bättre. Det är en position som vi ska behålla och helst förbättra.
Fru talman! Jag vill ta ett konkret exempel: Johan Ullman, en av våra mest produktiva uppfinnare, som har satsat mycket på arbetsmiljöuppfinningar för att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsskador. Ullman Mouse är en mus som man har till datorn som ska förhindra musarm. Den värderades till över 800 miljoner kronor. Det är bara en av hans uppfinningar. Det är sammanlagt miljardbelopp som hans uppfinningar värderas till. Trots att han har gjort en så fantastisk uppfinning som Ullman Mouse dömdes han att betala 1 000 kronor per dag i tio år till Gylling, det företag som stal hans patent. De behövde inte betala någonting alls till honom för att de hade stulit detta patent med flera, utan det var han som skulle betala till dem. Han fick patentsätta sitt hus. De lyckades se till att han fick näringsförbud. Han kunde alltså inte fortsätta jobba. Även om han hade gjort det hade de tagit intäkterna från nya patent. Han fick inte heller ha kreditkort eftersom han var försatt i personlig konkurs med näringsförbud. Hela hans familj lamslogs av denna process, och han var mycket nära självmord. Han kämpar nu vidare för att få upprättelse, men det är en lång väg. Det är en enorm rättsskandal att detta kan hända gång på gång. Han är ju inte ensam. Vi vet vad problemet är. Jag har nämnt det tidigare. Vi måste tillämpa lagen, och Ekobrottsmyndigheten måste bekämpa dessa brott. Det behövs en fond som staten står för som kan stå upp mot dessa företag, och det behövs en patentförsäkring för uppfinningarna. Regeringen har sagt att det är för dyrt med en fond. Men hur dyrt är det inte för uppfinnarna vilkas privata ekonomi drabbas. Detta är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Jag hoppas att regeringen agerar.
Herr talman! Det är väldigt allvarligt när man i Sveriges riksdag ifrågasätter domstolsbeslut och påstår att lagar inte tillämpas och att man ställer sig på en sida bland parter i en domstolsprocess eller diskuterar enskilda ärenden. Jag tänker inte delta i en sådan diskussion. Det går nämligen inte att ha ett fungerande och rättssäkert samhälle om vi inte respekterar lagstiftningen och säkerställer att domstolarna får ha sin prövning självständigt. Det finns instanser och strukturer för hur det ska fungera. Sedan finns det självklart tvister och frågor där alla inte blir nöjda. Men det är inte politikers sak att döma i enskilda ärenden. Det kan aldrig vara rimligt. När man känner att man har blivit lurad eller bestulen på någonting och anmäler det är det inte ovanligt att man hävdar att man har rätt. Men det är inte säkert utifrån en objektiv synpunkt att det är riktigt på det sättet. Därför är det så otroligt viktigt att vi har en lagstiftning, processer och kunniga medarbetare i rättsväsendet som hanterar dessa frågor. Jag har tidigare i denna interpellationsdebatt talat om att vi nu arbetar för att säkerställa att patentlagen och processerna ska fungera på ett bra sätt eftersom vi har sett att det är ganska få ärenden. Det är ett viktigt arbete. Sedan måste vi fundera över, vilket vi inte har varit inne på den här gången, hur man underlättar för enskilda att kommersialisera sina produkter. De måste få kunskap och hjälp att driva sina rättigheter för att klara detta. Uppfinnare är inte nödvändigtvis bäst på paragraferna. Men, som sagt, jag tänker inte ha synpunkter på ett domstolsbeslut.